Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för svaret. Jag hade ursprungligen ställt interpellationen till idrottsminister Bosse Ringholm. Han är ju i allra högsta grad kunnig och berörd av den här frågeställningen. Från början bekräftades också från kammarkansliet att det var idrottsministern som skulle svara. Sedermera togs han av planen och sattes i något avbytarbås. Nu är finansministern inte målvakt i sammanhanget men ändå någon som får ta över ärendet. Det är klart att det faktum att Skatteverket har beslutat att upptaxera idrottsklubben Enskede IK för de år som statsrådet Ringholm var ordförande för klubben väcker ett antal frågor kring hur regeringen ser på den ideella sektorns villkor i Sverige. Det var alldeles uppenbart att Bosse Ringholm hade de kanske allra bästa tänkbara förutsättningar man kan tänka sig, inte bara inom regeringen utan också inom landet, för att ha en överblick över de villkor som skulle gälla för den här typen av verksamhet. Icke desto mindre vittnar det svar som finansministern nu ger om att han inte har några egna tankar om hur den ideella sektorns förutsättningar ska förbättras. Han har tillsatt en utredning - möjligtvis har Bosse Ringholm tillsatt denna utredning. Men nu får vi inte veta någonting alls om vad finansministern skulle kunna tänka sig skulle kunna innebära förbättringar för den ideella sektorn - alltså riktlinjer för åt vilket håll det här arbetet ska gå. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Men låt mig kort, herr talman, bara få skicka med några tankar som vi kristdemokrater har presenterat på området. För det första är det inte rimligt att man ska behöva ha en egen skattejurist eller att man ska behöva vara ekonom för att driva en ideell förening, oavsett om det är en idrottsklubb eller om det är någonting annat. Det måste bli ett mycket enklare regelverk. Det är alldeles uppenbart att idrottsföreningar och andra ideella organisationer lever med och håller på att förkvävas av ungefär samma regeldjungel som landets småföretagare. Där har regeringen uppenbarligen blivit så van vid de klagomål som kommer att det har övergått från signal till brus. Inte heller nu när detta också kommer från idrottsrörelsen och andra har det uppenbarligen varit något som föranlett några åtgärder. Dock har vi nu en utredning som ska vara klar i mars nästa år, om jag minns rätt. Det måste alltså bli ett mycket enklare regelverk. För det andra tror vi att ett fribelopp borde införas på det här området - det finns ju faktiskt för idrottsföreningar i dag. Vi tycker att man skulle kunna ha exempelvis ett halvt basbelopp, ca 20 000 kr. Olika organisationer skulle kunna betala ut det om man inte är anställd i föreningen. Vi tror också, herr talman, att det vore väldigt värdefullt om Sverige, som jag tror i dag är det enda landet inom EU som inte har avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar, införde en sådan här avdragsrätt. Vi kristdemokrater har som enda parti i det här huset i vårt budgetalternativ faktiskt avsatt 700 miljoner kronor för ett skattebortfall - i princip räknat på de gåvor som i dag uppskattningsvis ges till den ideella sektorn. Vi tror att det skulle kunna öka de finansiella förutsättningarna för ideella föreningar att arbeta. Det behövs också tydliga spelregler för den ideella sektorn. Det har vi på många områden. Det handlar då om allt från anhörigvårdare till idrottsföreningar. Det måste till en diskussion om uppdelningen av ansvaret mellan det offentliga och det civila samhället. Där tycker vi att det behövs något av en övergripande diskussion för att hitta vägar framåt.